Herr talman! Det som riksdagen har att ta ställning till i betänkande 26 från civilutskottet är på vilket sätt vi skall fördela 10,2 miljarder i statligt kontant bostadsstöd. Man skulle kunna få det intrycket när man lyssnar på debatten, där det talas om bostadspolitisk nedrustning, att det skulle vara fråga om starkt reducerade anslag. I själva verket begär regeringen att riksdagen skall anvisa ungefär 2 miljarder mer än under innevarande budgetår. Bostadsministern har redogjort för den bedömning som regeringen har gjort om hur bostadsstödet — den del som gäller räntebidrag — skall fördelas under den närmaste treårsperioden.

Till det här betänkandet från civilutskottet har fogats en mängd reservationer, men efter den diskussion som nu har förts mellan bostadsministern och företrädare för oppositionspartier är det inte särskilt meningsfullt att gå in i de detaljer som många av reservationerna handlar om. Jag vill nöja mig med att yrka bifall till reservationerna 3 a och 6 a från folkpartiet och centerpartiet till betänkande 26 och i övrigt till utskottets hemställan. När det gäller betänkande 43 yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi behandlar i kväll en fråga som är både sakligt betydelsefull och politiskt ovanligt intressant. Det är frågan om avtrappningen av de statliga räntebidragen till hyreshus och bostadsrätter och förslaget att samtidigt införa en hyreshusavgift. Denna fråga har fått en extra politisk dimension genom att centeroch folkpartister i skatteutskottet gått emot sin egen regering just när det gäller att införa hyreshusavgiften. Vi socialdemokrater är skeptiska till en uppsnabbad avtrappning av räntebidragen. Eftersom kvällen lider skall jag inte göra någon analys av skälen. Det som sägs i propositionen om att avtrappningen skall leda till en större utjämning av hyrorna i fastighetsbeståndet osv. är sakligt sett ganska tvivelaktigt. Det är dessutom ingalunda den bästa metoden att lösa de problemen. Jag nöjer mig med att säga att vi menar att den föreslagna ökningen i avtrappningen av räntebidragen inte är önskvärd. Hyrorna har redan stigit kraftigt under senare år. Vidare kan vi vänta att de kommer att stiga också under kommande år. Stora saneringsbehov föreligger, exempelvis hos ”allmännyttan”. De företagen har redan en svag ekonomi. Att lägga lök på laxen finner vi inte särskilt förnuftigt. Men det mest intressanta i dagens bostadspolitiska proposition är de följdverkningar som avtrappningen av räntesubventionerna får på de privatägda hyreshusen. Om förslaget går igenom luggar man nästa år hyresgästerna på ca 700 miljoner i ökade hyror, enbart på grund av den ökade avtrappningen, och 1,3 miljarder när förslaget är fullt genomfört 1985. Detta sker i första hand hos ”allmännyttan” — det är de allmännyttiga företagen som drabbas. Grovt taget har vi 750 000 lägenheter som förvaltas av ”allmännyttan”, och lika många — kanske något fler — ägs privat. Det intressanta är att hyrorna kommer att pressas upp också i de privatägda fastigheterna. Det ser helt enkelt bruksvärdesprincipen till. Men de privatägda fastigheterna har ju ingen kostnadsfördyring. Allt fastighetsägarna får är ökade hyror och ökade vinster. Dess bättre insåg man detta också i bostadsdepartementet, och därför föreslog statsrådet Friggebo i proposition 124 införandet av en hyreshusavgift för att till staten dra in de extravinster som uppstår på grund av denna politik. Den föreslagna avgiften till staten skulle innebära ungefär 500 miljoner 1983 och ungefär 1 miljard kronor när förslaget är fullt genomfört 1985. Vi socialdemokrater menar att förslaget om en hyreshusavgift är en intressant konstruktion. Därför har vi också i princip accepterat det, även om vi föreslagit några smärre förändringar. Vi menar att avgiften inte enbart bör omfatta fastigheter byggda före 1958 utan utsträckas till att omfatta sådana som är byggda fram till 1974. Vidare anser vi att avgiften inte bör vara avdragsgill. Att avtrappningen av räntebidragen skulle kompenseras med en hyreshusavgift trodde vi var sanning — fram till den 6 maj. Då behandlades frågan — efter åtskilliga bordläggningar — i skatteutskottet. Och då plötsligt slog centern och folkpartiet bakut. Det sensationella inträffade att företrädarna för dessa partier helt sonika gick emot sin egen regering. Det var i sanning en politisk sensation. Att analysera vad som här hänt är både sakligt och politiskt mycket lärorikt. Avtrappningen av räntebidragen och de åtföljande hyreshöjningarna är ett typiskt utslag av borgerlig, för att inte säga moderat, bostadspolitik. De har motiverats med sparsamhetsiver från statens sida. Moderaterna ville ju också i själva verket gå mycket längre och krävde en avtrappning som skulle ta ifrån hyresgästerna ungefär 4 miljarder kronor — ungefär hälften skulle drabba ”allmännyttan” .i form av avtrappade räntebidrag, och andra halvan skulle utgöra en ren inkomstöverföring från hyresgäster till privata fastighetsägare. Det innebär en hyreshöjning på i genomsnitt ett par tusen kronor för alla som bor i hyreslägenheter. Statsrådet Friggebo har också tidigare med iver och emfas kritiserat moderaterna för deras bostadspolitik. Men till hälften är hon alltså villig att acceptera den. Trots allt avlägsnade man sig dock från moderaterna i förslaget om hyreshusavgiften. Det finns ändå ett visst sinne för rättvisa i det här förslaget. Det tycktes som om folkpartiet alltjämt var villigt att försöka leva upp till ett slags socialliberalism och hålla fast vid ett elementärt krav på social rättvisa. Jag vill också gärna ge Birgit Friggebo en eloge för det försöket. Men samtidigt måste vi i kväll konstatera att statsrådet Friggebo hade gjort upp räkningen utan värden. Hennes fall blev också stort i och med det rena avstyrkandet av förslaget om hyreshusavgiften. Den näsknäppen från de egna partivännerna kommer nog att kännas länge. Birgit Friggebo försöker hålla god min i elakt spel. Hon försöker intala sig att någon gång kanske hyreshusavgiften trots allt skall kunna införas, även om hon tillägger ”men det kommer att bli kärvt med tiden”. Samtidigt säger Rolf Dahlberg att hennes förslag har fullständigt smulats sönder av skatteutskottet. Ser man till skatteutskottets sakliga kritik har Rolf Dahlberg ingalunda rätt. Som Birgit Friggebo påpekade innehåller de nio rader där hennes förslag avvisas över huvud taget ingen saklig kritik. De visar bara att man inte vill ha hennes förslag. Men politiskt sett har givetvis Rolf Dahlberg fullständigt rätt. Var och en måste inse att Birgit Friggebo har lidit ett fullständigt förödande politiskt nederlag och att något förslag om hyreshusavgift aldrig någonsin kommer att läggas fram av en borgerlig regering. Det är den enkla sanningen. Man vill ju göra politik komplicerad, men politik när det gäller principer är ofta mycket enkel. Enklare än vad den blir här i kväll kommer den nog aldrig att bli. Behandlingen av detta ärende visar också halten i de borgerliga sparplanerna. De borgerliga har alltså panna att driva igenom förslag som man påstår skall spara 700 milj.kr. nästa år men som samtidigt uteslutande drabbar hyresgästerna i allmännyttan, som vi vet är en av de svagaste gruppernai vårt samhälle. Samtidigt har man möjlighet att ta in 500 milj.kr. i skatt som man vet eljest kommer att hamna i privata fastighetsägares fickor. Det förra driver de borgerliga igenom oavkortat. Det senare har man däremot inte mod att driva igenom. Där viker center och folkparti för de moderata och röstar emot den egna regeringens proposition. Fakta talar för sig själva. Politiskt sett har utgången av detta ärende ett mycket stort intresse. Den visar att det nu är moderaterna som definitivt har tagit över kommandot när det gäller ideologiskt viktiga ärenden. Folkparti och center börjar tydligen redan vänja sig vid att de är småpartier som egentligen inte har rätt till egen talan i betydelsefulla sammanhang. Det hade funnits möjligheter för folkpartiet att stå kvar vid en socialliberal linje. Man kunde ha samarbetat med socialdemokratin, som givetvis accepterar goda förslag även om de skulle komma från folkpartistiskt håll. Men nu tvingas man till ett ömkligt nederlag, och det kan man sannerligen inte skylla socialdemokratin för. Vad som i själva verket har hänt är följande. När det verkligen gäller, när man står inför ett ideologiskt och ekonomiskt betydelsefullt avgörande kan moderaterna t.o.m. tvinga folkparti och center att rösta emot de egna regeringsförslagen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen i skatteutskottets betänkande nr 62.

Herr talman! Det finns en inbokad tid för att mer utförligt gå igenom förslaget till skattereform, och därför bör inte vid denna sena timme kammarens ledamöter belastas med en mycket ingående diskussion om den. Bo Lundgren frågar mig dock om valfriheten i boendet, och den diskussionen hör hemma här. Har man höga inkomster får man på grund av marginalskattesystemet lägre nettoränta för sitt boende än om man har låga inkomster och låg marginalskatt. Det betyder att två personer som bor i exakt likadana småhus med exakt samma bruttoräntekostnad får olika boendekostnader netto. Det säger sig självt — för oss som tror på marknadsekonomin — att en sådan skillnad i kostnaderna styr människors beteende. Det är alldeles uppenbart. Om man då inför i princip samma nettoränta, oberoende av inkomsten, blir det en större valfrihet i boendet. Bo Lundgren hade mycket förutseende plockat fram en massa referat. Han glömde dock bort att vara fullständig när det gällde referatet från den 26 mars 1981. Där konstaterar man att marginalskattesänkningar i sig medför större rättvisa i boendet. Jag beklagar att jag inte kan referera de exakta formuleringarna. Bo Lundgren kanske kan hjälpa mig, eftersom han har papperen i sin hand. Men det stod där också att utöver marginalskattesänkningar behövs eller krävs också direkta begränsningar i avdraget. Sedan sade han att man är beredd att sätta in utredningsresurser för att snabbt se efter hur ett sådant här system skulle kunna se ut. I en bilaga på tre sidor fanns t.o.m. en skiss på ett avdragssystem med. Detta stod moderaterna bakom. Därför är det riktigt att säga att vi var i huvudsak överens med moderaterna förra året om en skattereform, som vi nu kan genomföra tillsammans med socialdemokraterna utan att i de avgörande frågorna inriktningen är väsentligt skild från den som trepartiregeringen hade på sitt program. Dessa papper finns att läsa för var och en, därför att de överlämnades till det socialdemokratiska partiet inför de förhandlingar som skulle ske om skattereformen.
Denna replik får bara avse Paul Janssons anförande.
Herr talman! Bo Lundgren säger här gentemot mig att det trots allt var enighet i skatteutskottet. Ja, det är i och för sig korrekt, men det fanns ingen som helst motivering, analys eller förklaring till orsakerna till den enigheten. Jag förstår fuller väl att Bo Lundgren är nöjd. Vad vi är med om här i kväll är ju en stor moderat seger. Men vad vi samtidigt är med om är socialliberalismens bankruttförklaring. Statsrådet Friggebo försökte kliva upp på de sista socialliberala skansarna, men hon led ett snöpligt nederlag och får ensam kravla omkring i resterna av de barrikaderna. Det är detta som är det intressanta. Jag förstår att Bo Lundgren är nöjd, men Birgit Friggebo har all anledning att vara missnöjd.

Herr talman! Jag skulle vilja be Bo Lundgren att läsa upp de meningar som jagciterade ur minnet. Han har ju det aktuella papperet framför sig. Där står det nämligen att utöver marginalskattesänkningen behövs det någon form av direkta avdragsbegränsningar. Moderaterna var ju med om att konstruera en skiss till hur ett sådant avdragssystem skulle se ut. Det var en bilaga på tre sidor, som senare överlämnades till socialdemokraterna inför de förhandlingar som skulle ske om skattereformen. Detta faktum kan inte förnekas av moderaterna. De har emellertid vänt, som man vänder om en hand. Nu för man en helt annan politik, därför att det passar bättre. Jag ställer upp på en diskussion om valfriheten när det gäller boendet, eftersom vi talar om bostadspolitik. Men jag tänker inte gå in i några direkta diskussioner om marginalskatterna och deras inverkan på den ekonomiska politiken osv. Det skall ske senare i ett annat forum. Har man olika marginalskatt vid olika inkomster, innebär det att nettoeffekten för de boende blir olika, även om de bor i exakt likadana hus precis bredvid varandra vid samma gata. Detta påverkar människors beteende. Därför har människor ingen verklig valfrihet i ett system där avdragen är olika värda. Det har alltså en direkt effekt för bostadspolitiken, och jag betraktar inte ett småhus som en förvärvskälla.
Herr talman! Bo Lundgren anför enbart rent formalistiska argument för att man vill säga nej till hyreshusavgiften. Vad vi talar om här i kväll är någonting utomordentligt enkelt. Vi vet att regeringen vill genomföra ett förslag som tar ifrån de ungefär 700 000 hushåll som bor i allmännyttan 1 300 milj.kr. Samtidigt vet vi att vi, till följd av bruksvärdesprincipen, får konsekvensökningar hos de ännu fler hushåll, ca 800000, som bor i privatägda hyresfastigheter. Det blir lika stora hyreshöjningar där. Bo Lundgren försöker förneka att bruksvärdesprincipen existerar, men han har helt enkelt fel på den punkten. Birgit Friggebo däremot har förstått dessa ting. Hela argumenteringen i hennes proposition bygger på att vi har en bruksvärdesprincip och på att hon inser att vi får dessa konsekvenshyreshöjningar. Det är detta vi talar om. Regeringen vill alltså lugga hyresgästerna i allmännyttan på 1300 milj.kr. Samtidigt vet vi att vi minimalt får hyreshöjningar om 1 miljard, sannolikt ännu mer, hos de privatägda fastigheterna. Rättvisan kräver givetvis att vi drar in dessa pengar till staten. Det bör vi också göra på grund av vårt svaga statsfinansiella läge. Det finns ingen möjlighet för Bo Lundgren att förneka detta. Allt Bo Lundgren kan säga är att han tycker om att vi får inkomstöverföringar till privata fastighetsägare, men det har ingenting med ekonomisk analys att göra. Det är den mest primitiva form av politiska önskemål som någon kan uttrycka. Att Birgit Friggebo inte vill delta mer i denna debatt visar bara att hon inte har så mycket att säga. Hennes tystnad är om något talande. Vad vi är med om här i kväll är gravölet över socialliberalismen. Vid den begravningen är det kanske mest taktfullt att ingenting säga, om man är liberal.

Herr talman! Jag tackar Bo Lundgren för att han läste upp det korrekta referatet, nämligen att ”därutöver krävs också direkta begränsningsåtgärder”. Detta följs sedan upp i en bilaga på tre sidor, om jag minns rätt, där man mycket utförligt beskriver just precis det system när det gäller begränsningar i avdragsrätten som folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna enades om. Vad var det då för mening, Bo Lundgren, att skriva ihop allt det där i trepartiregeringen och skicka det vidare till socialdemokraterna för att sedan bli underlag för skatteförhandlingar, om det nu var så värdefullt, men inte skulle användas? Varför lade man ner arbete och tankemöda på att skriva ihop denna bilaga och konstruera detta avdragssystem, om det inte var någon mening med det hela? Sanningen är ju den, att moderaterna lämnade regeringen med motiveringen att de inte kunde stå bakom skattereformen, därför att de ville stå fria inför höstens val att gå ut och prata vad strunt som helst för att dra med sig fler väljare.

Herr talman! Om vi återgår till proposition 124, vill jag säga att regeringen där bl.a. har föreslagit en del besparingar genom att minska räntebidragen för statligt belånade hyresoch bostadsrättshus. De därigenom ökade kostnaderna för dessa hus väntas ge upphov till hyreshöjningar. På grund av bruksvärdessystemet kommer även fastighetsägare som inte får några ökade kostnader i form av minskade räntebidrag att kunna höja sina hyror. Därför har regeringen föreslagit att de hus som producerats före räntebidragssystemets införande skall belastas med en avgift som tas in till statskassan. Detta förslag för utjämning av boendekostnader mellan hus uppförda före resp. efter räntebidragssystemets införande har folkpartiet och centern varit eniga om. Det kan naturligtvis vara tacksamt för socialdemokraterna, som också är positiva till detta förslag, att nu fråga varför vi i skatteutskottet inte ställer upp för propositionen utan yrkar avslag på den och begär ett nytt förslag. Ja, det finns en mycket enkel förklaring till detta förhållande. Det har inte varit möjligt att i skatteutskottet — och förmodligen skulle det inte heller ha blivit det i riksdagen — vinna majoritet för propositionen. I det fallet har både moderater och socialdemokrater lämnat sina bidrag till att försvåra möjligheterna, även om det har varit skilda bevekelsegrunder. Frontlinjerna framgår redan av civilutskottets yttrande i det här ärendet. Yttrandet är bifogat skatteutskottets betänkande. Det är ju framför allt civilutskottet som har haft att pröva förslagets bostadspolitiska innehåll. I civilutskottets majoritetsyttrande har socialdemokraterna fört pennan. De ställer visserligeni princip upp på regeringens förslag, men de vill utöka det till att omfatta även de privatfinansierade lägenheter som byggts åren 1958-1974, och de vill inte medge avdrag för hyreshusavgiften vid inkomstdeklarationen. Moderaterna accepterar inte den modell för hyresutjämning som regeringen har föreslagit och anser dessutom att förslaget har vissa både formella och tekniska brister. Man anför bl.a. att det inte har skett sedvanlig beredning eller lagrådsremiss. I det här läget, med risk att det socialdemokratiska, för mittenpartierna helt oacceptabla förslaget vinner riksdagens bifall, har vi i skatteutskottet funnit att det är bäst att skicka förslaget tillbaka till regeringen och begära ett nytt förslag. Det är en linje som även moderaterna varit beredda att ge sitt stöd. Det bör vara möjligt att under sommaren utarbeta ett nytt förslag och efter beredning och lagrådsremiss presentera det för höstriksdagen. Det kan ha större förutsättningar att vinna riksdagens bevågenhet. Grundläggande för regeringens förslag har varit att utforma en hyreshusavgift som oberoende av ägarkategori blir så rättvis som möjligt. Detta uppnås enligt vår mening inte med socialdemokraternas tilläggsförslag. Det tycks framför allt vara utformat för att man skall klämma åt det privata hyreshusägandet. Detta gäller t.ex. beträffande avdragsrätten. Socialdemokraterna gör i sin reservation gällande att den föreslagna hyreshusavgiften blir mer likformig för fastigheter med olika ägarförhållanden, om avgiften inte får dras av. Man säger: ”Dessutom undviks att den privata fastighetsförvaltningen gynnas i förhållande till allmännyttig hyresrätt samt bostadsrätt.” Dessa påståenden menar vi är sakligt felaktiga. Möjligtvis har man utgått ifrån att värdet av ett avdrag för en enskild ägare på grund av marginalskatten kan vara större än för ett bolag eller en stiftelse. Men vad som i första hand är viktigt när det gäller att bedöma hur avdragsrätten slår är ju, om den hyreshöjning som är en förutsättning för att man över huvud taget skall kunna införa hyreshusavgiften leder till beskattning av en ökad vinst för berörda fastigheter. När det gäller allmännyttans schablontaxerade fastigheter lär väl den beskattningsbara vinsten i regel kunna betecknas med siffran 0. För konventionellt taxerade fastigheter— och det är de som finns i privat ägo— bör vinsten i allmänhet ökas med vad den på grund av ränteupptrappningen ökade bruksvärdeshyran ger, och den vinsten drabbas av samma marginalskattesats som en avdragsgill hyreshusavgift. För schablontaxerade fastigheter kommer den ökade hyresinkomsten och hyreshusavgiften att ta ut varandra. Men för konventionellt taxerade fastigheter blir det inte överensstämmelse mellan de ökade inkomsterna och avgiften, om man inte medger avdragsrätt. I regeringspropositionen har man begränsat uttaget av hyreshusavgift till fastigheter med värdeår före den tidpunkt då räntebidrag började införas. För fastigheter uppförda före 1958 råder något så när lika villkor för de privatfinansierade husen och de hus som uppfördes med statliga lån. I den socialdemokratiska reservationen förordar man att hyreshusavgiften skall utgå också för i huvudsak privatfinansierade hyreshusenheter med värdeår mellan 1958 och 1974. Som civilutskottets folkpartister och centerpartister konstaterar i en avvikande mening till civilutskottets yttrande kan dessa partier inte ställa sig bakom ett sådant förslag. Man hänvisar bl.a. till att förslaget är opreciserat och att man inte enbart på de uppgifter som samlats in i samband med fastighetstaxeringarna kan utvidga kretsen av fastighetsägare som skulle erlägga hyreshusavgift enligt den socialdemokratiska reservationen. Som bostadsminister Friggebo redan framhållit, så har dessa privatfinansierade fastigheter f. ö. redan i dag en kostnadsnackdel, och den har de haft ända sedan de byggdes genom att inte ha några räntebidrag. Man kan då fråga sig om det är rimligt att säga att en minskad subvention till de gynnade fastigheterna måste dra med sig en motsvarande försämring för de icke-gynnade. Då skulle man ju lika gärna kunna säga att redan den årliga ordinarie avtrappningen av räntebidraget borde motsvaras av en successivt stigande hyreshusavgift på de icke statsbelånade fastigheterna i motsvarande årgångar. Men det har väl inte socialdemokraterna föreslagit? I varje fall inte än. Från folkpartiets sida vänder vi oss bestämt mot det förslag som socialdemokraterna har lagt fram i den här frågan. Det skulle enligt vår mening vara oskäligt att belasta den här kategorin Men socialdemokraterna tvekar inte. Både förslaget om vägrad avdragsrätt och utökningen av den grupp som skall omfattas av hyreshusavgifter visar att man, utöver att nå de omfördelningseffekter av bokostnaderna som regeringen eftersträvat, också vill komma åt det privata fastighetsägandet. Folkpartiet och centern kan inte ställa upp på de förslagen. Samma inställning präglar också vpk:s förslag. Vpk begär att allmännyttan skall undantas från hyreshusavgift. Från folkpartiets — och även centerns — sida vill vi, som jag sade, redan till hösten ha ett nytt förslag som tillgodoser det syfte som finns i den här propositionen. Och det syftet har varit tvåfaldigt: dels att fördela boendekostnaderna rättvist mellan olika kategorier, dels att tillföra staten inkomster för att minska budgetunderskottet. Det bör också innebära att man tillgodoser önskemålen om sedvanlig beredning och lagrådsremiss. Jag ber, herr talman, med detta att få yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 62 och avslag på den socialdemokratiska reservationen, liksom på vänsterpartiet kommunisternas motion och yrkande här i kammaren.

Herr talman! Varför, Wilhelm Gustafsson, allt detta tal vid sidan av saken runt detaljer? Varför denna ömkliga verklighetsflykt — pratet om att ni skall utarbeta någonting nytt under sommaren, när ni vet att det inte kommer någonting förrän efter sommaren? Saken är ju utomordentligt enkel. Ni föreslog en hyreshusavgift som fullt genomförd skulle dra in en miljard kronor till statskassan. Moderaterna gick frenetiskt emot detta — de ville dra in 0 kr. till statskassan. Vi ville ha en liten skärpning. Man kan diskutera den — det håller jag med om. Men den skulle på sin höjd ha dragit in 1,3 miljarder till statskassan. Mellan oss och er var skillnaden minimal. Om ni enbart hade stått fast vid er proposition, då hade vi naturligtvis röstat med, som ett andrahandsyrkande. Då hade ni fått igenom er proposition. Märkligare än så är det inte. Det var ni som hade bollen. Men ni vågade inte slå den i det öppna målet. Anledningen är enkel att förstå. Ni har fått skälva, ni är på full flykt in i ett marknadsekonomiskt resonemang av nykonservativt slag. Vad ni nu gör är att ni definitivt retirerar från allt som kan kallas socialliberalism. Därav dessa konstiga detaljanmärkningar, därav dessa drömmar om att ni skall kunna åstadkomma någonting efter en sommar, då ni över huvud taget inte längre har någonting att säga till om, därav denna talande tystnad från statsrådet Friggebos sida.

Herr talman! Bo Södersten säger att det var mycket liten skillnad mellan regeringens förslag och det förslag som socialdemokraterna lade fram. Jag har visserligen inte de exakta siffrorna på vad det handlar om i pengar. När det gäller regeringens förslag handlar det ju om 490 miljoner. Det har uppgetts för mig att det rörde sig om närmare 1000 miljoner beträffande socialdemokraternas förslag. Men det är kanske inte det viktigaste i detta sammanhang. Socialdemokraterna har hela tiden haft möjligheten att ansluta sig till regeringens förslag. Det är den nakna och enkla sanningen.
Herr talman! Vi måste naturligtvis ha rätt att själva utforma våra egna förslag och göra förbättringar i regeringens proposition, även om vi tycker att de grundläggande tankegångarna i en regeringsproposition är sunda — och det gör vi alltså i det här fallet. Som jag sade är skillnaderna mellan ert och vårt förslag inte särskilt stora. Däremot är skillnaden mellan regeringspropositionen och moderaternas ståndpunkt mycket, mycket stor. Den är stor i reda siffror, som jag redovisat, men den är ofantligt mycket större när det gäller principer. Och det är ni som inte står pall. Det är ni som nu flyr ifrån varje tanke på anständighet och social rättvisa. Det är ni som nu fullständigt kapitulerar från en primitiv applicerad marknadsekonomi på ett område av marknadsekonomin där sådana tankegångar alls inte behöver appliceras. Statsrådet Friggebo sade tidigare här: Hur kommer det sig att vi i vårt land kanske trots allt har den högsta boendestandarden i världen? — Jo, just därför att vi under socialdemokratisk ledning har drivit en social bostadspolitik. Hon försökte sedan också berömma sig av att hon inte har lyckats rasera den fullständigt. Det är mycket enkelt. Varje år har man byggt - i nybyggnation — ungefär 2 Jo av det totala beståndet. Sedan har siffran ytterligare sjunkit — till 1 å 1,5 20 — under de misslyckade borgerliga åren. Så även med sex år av borgerligt maktinnehav är det bara ungefär 10 92 av det totala beståndet som förändras. Det är det enkla svaret. Men det är sorgligt att se att ni inte alls kan stå pall utan att ni nu i kväll fullständigt kapitulerar och tvingas rösta emot era egna propositioner.
Herr talman! Nej, Bo Södersten, vi kapitulerar inte. Vi kommer att fortsätta att driva frågan, att försöka få rättvisa fördelningar av boendekostnaderna. Men vi vill göra det med förslag som vi upplever som rättvisa mot olika kategorier av ägare, och som inte gör att det hela kommer att gå snett på olika håll. Att socialliberalistisk bostadspolitik skulle vara förlorad behöver inte Bo Södersten vara ängslig för. Det finns alltför mycket god tåga i den för att den inte skulle komma igen.

Herr talman! Studiehjälp utgår till elev i gymnasial utbildning, om denne har fyllt 17 år. I studiehjälpssystemet ingår bl.a. ett inkomstprövat tillägg som är en fortsättning på det statliga bostadsbidraget, vilket vi har diskuterat här tidigare i kväll. Detta bostadsbidrag, som utgår till familjer med barn under 17 år, har regelmässigt samordnats med det inkomstprövade tillägget i studiehjälpen. Därför har det blivit en sammanblandning i dagens debatt. Regeringen föreslår nu att det inkomstprövade tillägget höjs från 180 kr. till 240 kr. per månad och att några små ändringar vid beräknandet av det ekonomiska underlaget beslutas. Socialförsäkringsutskottet har i sitt betänkande 1981/82:13 enigt tillstyrkt dessa ändringar. Endast på en punkt har vi inte kunnat enas i utskottet. Vi har från socialdemokratiskt håll föreslagit att den nedre inkomstgräns vid vilken det inkomstprövade tillägget reduceras skall höjas för ensamstående med barn från 33 000 till 36 000 kr. per år. Det tycker vi är en mycket billig åtgärd för större rättvisa åt den medborgargrupp som kanske har det svårast i dagens samhälle. Den borgerliga majoriteten i utskottet har inte haft samma syn på frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservation, som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande 1981/82:13.
Herr talman! Ralf Lindström har anfört tungt vägande motiv för den socialdemokratiska reservationen till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13. Med hänvisning till de än tyngre vägande motiv som utskottsmajoriteten anfört för sitt ställningstagande yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Socialförsäkringsutskottets betänkanden 16, 17, 18 och 19 kommer att debatteras i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså socialförsäkringsutskottets betänkande 16 om studiesocialt stöd.
Socialförsäkringsutskottets betänkanden 14 och 15 kommer nu att debatteras i tur och ordning och voteringarna att äga rum i ett sammanhang sedan båda betänkandena slutdebatterats. Först upptas alltså socialförsäkringsutskottets betänkande 14 om samordningsfrågor inom det socialpolitiska bidragssystemet.
Socialförsäkringsutskottets betänkanden 2 och 3 kommer att behandlas i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså socialförsäkringsutskottets betänkande 2 om vissa handikappfrågor.
Fru talman! Med hänvisning till den utomordentliga motivering för utskottsmajoritetens ställningstagande som finns i betänkandet ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Kammaren övergår nu till att debattera socialförsäkringsutskottets betänkande 19 om anslag till administration av socialförsäkring m.m. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter.

Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså utbildningsutskottets betänkande 28 om forskning. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning: för samtliga punkter.

Herr talman! I denna sena timme skall vi under en stund diskutera en företeelse som vi faktiskt har inpå våra knutar, nämligen prostitutionen. Prostitutionen är ju, som jag hoppas alla är medvetna om, en företeelse som i sig inrymmer svåra och djupgående sociala problem. Den är ett mänskligt problem — inte ett manseller kvinnoproblem — som måste bekämpas. Prostitution kan aldrig accepteras, utan målet skall vara att försöka hålla den inom så snäva gränser som möjligt och helst få den att upphöra. Det måste gälla att vi medverkar till att prostitutionsmarknaden blir inskränkt och naturligtvis också att vi medverkar till att förändra de faktorer i samhället som ger upphov till prostitution. Eftersom de bakomliggande orsakerna till prostitution är många och ofta komplicerade, finns det inte någon enkel lösning, utan det krävs insatser på många områden. Prostitutiönsutredningen redogör i sin kartläggning av prostitutionens omfattning för en kraftig minskning av prostitutionen under senare år. Tyvärr berörs dock fortfarande en stor grupp människor av denna företeelse. En av orsakerna till prostitutionen ligger i de värderingar om kvinnligt och manligt som finns i vårt samhälle. Prostitutionen är ett uttryck för kvinnoförakt. Ur jämställdhetsperspektiv motverkar prostitutionen genom den kvinnosyn som den är ett uttryck för det arbete som pågår för att utveckla samhället i riktning mot ökad jämställdhet. För att eliminera prostitutionen krävs en genomgripande förändring av könsrollsmönstren i samhället. Prostitutionen rycker loss sexualiteten från mänskliga sammanhang och isolerar den till en fysisk handling mellan anonyma människor. Sexualiteten blir en handelsvara och kvinnan ett ting bland andra som går att köpa. En av de centrala frågorna blir därför att på sikt försöka förändra de mönster som formar de mänskliga relationerna, så att vi kan uppnå en ömsesidig hänsyn och respekt för varandra. Vi är alla delaktiga i det samhälle vars traditionella könsrollsmönster är själva förutsättningen för prostitutionens existens. Jag anser att ett av de viktigaste inslagen i arbetet mot prostitutionen är att genom en brett upplagd attitydpåverkande upplysningsverksamhet bidra till arbetet för en jämställd sexualsyn. Inför den uppväxande generationen är det särskilt viktigt att bemöta och bekämpa olika kommersiella och andra budskap som har en sådan innebörd som befrämjar prostitution. Det gäller också att förändra de djupare orsaker till prostitution som finns att söka i samhällsstrukturen, kommersialismen och ojämlikheten. Jag anser att en grundförutsättning för att prostitutionen skall kunna begränsas är ett samhälle som kan erbjuda människor social och ekonomisk trygghet. Sociala brister måste därför angripas. Otillräcklig sysselsättning, brister i arbetsmiljön och otillfredsställande boendeoch fritidsmiljö är exempel på negativa faktorer som kräver åtgärder även i detta avseende. Jag vill särskilt peka på den negativa sociala inverkan som arbetslöshet bland ungdom har. Detta är naturligtvis en orsak — om dock bara en liten del — till att regeringen satsar så hårt för att motverka ungdomsarbetslöshet. En bristande anknytning till arbetsmarknaden kan vara en grogrund för prostitutionen. Ungdomsarbetslösheten slår särskilt hårt mot de unga flickorna. Det är också angeläget att ett öppnare samhälle skapas med en djupare kontakt och gemenskap mellan människorna. En förutsättning för att man genom förebyggande åtgärder skall kunna motverka och minska prostitutionen är att man skapar förståelse för de orsaker till prostitutionen som finns att söka i samhällsutvecklingen, i de traditionella könsrollerna och den ojämlika synen på mäns och kvinnors sexualitet. I en sådan upplysning bör också ingå beskrivningar av verkligheten bakom prostitutionen. Det finns ofta komplicerade faktorer bakom kvinnans och mannens deltagande i prostitutionen. Det finns redan kunskap och material för en sådan upplysningsverksamhet. Den mytbildning som sprids genom pornografiska tidningar och s.k. herrtidningar måste med all kraft bemötas. Jag sade nyss att prostitutionen inte får betraktas som en kvinnofråga. Jag vill dock samtidigt understryka att kvinnan är den mest utnyttjade och den mest utsatta parten i prostitutionen. Vi vet att de prostituerade kvinnorna huvudsakligen kommer från de grupper som har det svårast i samhället. Kriminalitet och narkotika är här många gånger vanligare än hos kvinnor i genomsnitt. De sociala följderna är djupt allvarliga. Den prostituerade kvinnan isoleras ofta och förlorar snabbt 11 Riksdagens protokoll 1981/82:158-159 kontakten med släkt, vänner och samhället i övrigt. Därtill kommer att dessa kvinnor, i långt större utsträckning än andra, riskerar att bli utsatta för våldshandlingar. Detta gäller i synnerhet kvinnor som är beroende av en hallick. Likaså ökar risken för missbruk av alkohol och narkotika. I den proposition som riksdagen nu skall diskutera har regeringen lämnat en samlad bild av samhällets insatser för att motverka prostitutionen. Ett omfattande arbete bedrivs av olika myndigheter och organisationer för att förebygga prostitutionen och därmed förhindra dess uppkomst. Jag vill framhålla den uppsökande verksamhet som socialarbetarna har bedrivit i t.ex. Malmö. Det s.k. Malmöprojektet, för vilket statsbidrag har utgått, har visat att det går att hjälpa de prostituerade att komma ifrån prostitutionen. Den grupp som har arbetat på fältet med de här frågorna har visat att det finns framkomliga vägar i kampen mot prostitutionen. Det är därför väsentligt att detta arbete får fortsätta. Särskilda grupper, för vilka det inte utgår statsbidrag, finns i dag i Stockholm och Göteborg. I Malmö ingår arbetet med de prostituerade numera i socialtjänstens löpande verksamhet. I detta sammanhang vill jag erinra om de möjligheter som den nya socialtjänstlagen ger. Lagen skapar ökade möjligheter för kommunerna att ge bistånd i olika former. Det kan gälla bostad, arbete, miljöbyte och personligt stöd för att vederbörande skall komma ur ett beroendeförhållande. Inom ramen för socialtjänsten finns det goda möjligheter för kommunerna att vidta åtgärder av skilda slag för att hjälpa och stödja de prostituerade att upphöra med verksamheten. Jag vill särskilt framhålla betydelsen av att socialtjänsten i samverkan med polisen och skolan m.fl. på ett tidigt stadium kan stävja en begynnande prostitution. Parallellt med det arbete som bedrivs för att motverka den prostitution som faktiskt förekommer måste också förebyggande åtgärder vidtas. Det är min uppfattning att de förebyggande insatserna är särskilt betydelsefulla. Som en följd av detta kommer regeringen att ställa resurser till förfogande för en särskild försöksverksamhet med syftet att utveckla metoder som kan användas i det förebyggande arbetet. Medel kommer också att ställas till förfogande för att man skall kunna genomföra olika forskningsprojekt. För att man skall få underlag för det fortsatta arbetet med att förebygga prostitutionen bör statsbidrag utgå till socialstyrelsen så att särskilda projekt kan initieras. Sådana utvecklingsprojekt bör belysa vilka grupper det är särskilt angeläget att nå och hur berörda myndigheter och organisationer kan nå ut till dessa grupper i det prostitutionsförebyggande arbetet. När det gäller frågor om könsroller och prostitution är det enligt min bedömning särskilt viktigt att komma i kontakt med unga människor. Det är angeläget att metoder utvecklas för att integrera dessa frågor i det upplysningsarbete beträffande sexualoch samlevnadsfrågor som i dag bedrivs av bl.a. skolöverstyrelsen, landsting, kommuner och frivilliga organisationer. En försöksverksamhet bör omfatta främst ungdomar, värnpliktiga, invandrarmän och olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med prostitutionen. Jag kommer att föreslå att regeringen anvisar medel även för dessa ändamål. Herr talman! Prostitutionen medför negativa konsekvenser inte enbart för kvinnorna. Även kunderna kan få sitt känslooch sexualliv utsatt för menlig påverkan genom denna hantering. Det allmänna intresset kring prostitutionen har genom tiderna så gott som uteslutande riktat sig mot de kvinnliga prostituerade. Jag anser att det är en brist att man hittills har intresserat sig föga för männen, som ju är förutsättningen för att sexuella tjänster mot betalning efterfrågas. De hittillsvarande satsningarna har nästan uteslutande gällt den prostituerade kvinnan. Jag anser emellertid att männen — köparna — är en minst lika viktig grupp som kvinnorna i arbetet med att motverka prostitution. En undersökning som närmare beskriver de prostituerades kunder och orsakerna till deras kontakter bör snarast genomföras. En sådan undersökning bör också syfta till att utveckla sociala insatser, så att olika metoder i det sociala arbetet kan komma prostitutionsarbetet i stort till godo. För att aktivt kunna motverka prostitutionens utbredning och negativa sociala följdverkningar är det viktigt att även annat forskningsmaterial som belyser prostitutionen kommer fram. Förutom studier av kunderna kan nya forskningsprojekt bl.a. avse unga flickor som saknar förankring på arbetsmarknad och som, när det gäller prostitution, i olika hänseenden befinner sig i riskzonen. Inom ramen för en sådan forskning är det också enligt min mening angeläget att få till stånd en belysning av samhällets möjligheter till stöd i olika avseenden åt dessa unga människor, i motverkande syfte. Även i denna fråga kommer jag att föreslå regeringen att medel ställs till förfogande, så att ett forskningsseminarium kan anordnas för att belysa behovet av angelägna forskningsprojekt om prostitutionen. Jag vill understryka att frågor som rör olika metoder och utvecklingsarbete samtidigt bör tas upp. Jag vill i detta sammanhang också framhålla det värdefulla i de ideella organisationernas liksom folkrörelsernas och studieförbundens positiva inställning till att på olika sätt medverka i det förebyggande arbetet. När det gäller lagstiftningsåtgärder mot prostitutionen ansåg utredningen att redan gällande lagar ger stora möjligheter att bekämpa prostitutionen och den brottslighet som förekommer i samband med den. Utredningen ansåg dock att en skärpning av vissa regler var motiverad och föreslog en ändring i brottsbalkens regler om frihetskränkande otukt. Ändringen skulle medföra straffansvar för dem som köper sexuella tjänster av en narkotikapåverkad. Utredningen föreslog även en ny regel i brottsbalken om medverkandeansvar för en hyresvärd som får veta att en lägenhet utnyttjas i koppleriverksamhet, men som inte använder sig av möjligheten enligt hyreslagstiftningen att säga upp hyreskontraktet. Dessa frågor om ändringar i brottsbal ken hör till dem som 1977 års sexualbrottskommitté skall överväga. Sexualbrottskommittén, som är parlamentariskt sammansatt, tillsattes samtidigt som prostitutionsutredningen. Den beräknas avsluta sitt arbete i år. För att inte föregripa kommitténs överväganden har förslagen om ändringar i brottsbalken inte tagits upp till övervägande i den proposition riksdagen behandlar här i kväll. I propositionen föreslår regeringen ett förbud i allmänna ordningsstadgan mot offentliga pornografiska föreställningar. Utredningen föreslog ett sådant förbud, och det övervägande antalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget. Förslaget innebär att de offentliga pornografiska föreställningarna, vilka f. n. kräver polisens tillstånd, i fortsättningen blir förbjudna. Den som anordnar en föreställning i strid mot förbudet straffas med böter eller fängelse i högst sex månader, och den som medverkar till gärningen döms till ansvar enligt brottsbalkens bestämmelser om medverkan. Som framgår av propositionen är syftet med förbudet att motverka prostitutionen. Visserligen har både prostitutionen och antalet sexklubbar minskat sedan mitten av 1970-talet, men, som utredningen framhållit, steget från sexklubb till prostitution är inte långt, och många gatuprostituerade har tidigare varit verksamma i sexklubbssammanhang. Ett förbud mot pornografiska föreställningar utgör även en markering från samhällets sida mot en företeelse som motverkar strävandena för jämställdhet mellan könen och verklig sexuell frihet, byggd på samhörighet och gemenskap. Jag vill också erinra om att pornografiska föreställningar inte är tillåtna i våra nordiska grannländer och att riksdagen har efterlyst åtgärder för att komma till rätta med avarter av sexklubbsverksamheten. Herr talman! Jag skall nöja mig med dessa kommentarer och sluta med att säga att det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att enigheten kring de här frågorna i riksdagen — även om det finns reservationer på vissa punkter — är stor. Det är ett viktigt konstaterande när det gäller den gemensamma kampen för att hjälpa dessa människor, som är i en svår social situation i vårt samhälle.

Herr talman! Vi socialdemokrater i socialutskottet ansluter oss i stort till regeringens proposition om vissa åtgärder mot prostitutionen. I betänkandet från socialutskottet, som haft att behandla en del av regeringsförslaget, har vi emellertid reserverat oss på en punkt. Vi kräver ett anslag till stöd till sociala projekt mot prostitutionen. För detta ändamål vill vi anvisa ytterligare ett belopp på 1 milj.kr. Det är visserligen sant att regeringen vill frigöra medel för forskningsoch utvecklingsarbete inom prostitutionsområdet, men det kan bara röra sig om mindre summor. Vill man nå framgång i kampen mot prostitutionen fordras, enligt vårt förmenande, att man ställer mera penningmedel till förfogande. Att det är möjligt att nå resultat den vägen har kunnat noteras i Malmö, där man startade ett projekt 1977. Där samarbetade bl.a. polis och socialför valtning för att begränsa prostitutionen. Trots att man hade små resurser kunde man notera ett gott resultat av aktionen. Till Malmöprojektet utgick statsbidrag. Det är beklagligt att denna verksamhet inte har utvecklats mera. Varför inte fortsätta med liknande verksamhet i flera större tätorter? Varje fall där en ung kvinna genom en sådan kampanj kan frigöras från prostitutionens förbannelse är värt mycket, enbart mätt i utlagda pengar. Vad det kan betyda för henne personligen för framtiden, om hon kan beredas en normal social tillvaro med arbete, utbildning och familjebildning, behöver bara antydas för att man skall förstå värdet av en sådan verksamhet. Det kan kanske sägas att 1 milj.kr. inte är så förfärligt mycket, att det inte räcker långt, och låt gå för det — hade det varit möjligt att placera mer pengar på detta område skulle det ha varit värdefullt. Men vi har tyvärr inte fått gehör för våra synpunkter ens i det fallet. Vi har begärt 1 milj.kr., men det förslaget har den borgerliga utskottsmajoriteten avvisat. Vi konstaterar i vår reservation att det finns goda möjligheter att inom ramen för den nuvarande socialtjänstlagen vidta åtgärder för att hjälpa och stödja de prostituerade att komma ifrån prostitutionen. Det måste också ingå som ett naturligt led för alla socialarbetare inom socialtjänsten att uppmärksamma tecken på prostitution. Den nya socialtjänstlagen ger ännu större möjlighet än tidigare att hjälpa prostituerade såväl ekonomiskt som kurativt.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

Herr talman! Den ursprungliga s.k. prostitutionsutredningen är förvisso berget som födde en råtta — åtminstone vad det gäller konkreta förslag från regeringens sida. Turerna kring denna utredning har varit många, men det finns ingen anledning att i dag närmare ta upp de egendomligheter som förekommit. Jag vill bara framhålla att dens.k. expertrapporten är helt unik i sitt slag — inte bara i vårt land utan även internationellt. Också Karin Söder berörde rapporten i sitt i långa stycken mycket fina inledningsanförande — i en del andra stycken var hon däremot motsägelsefull. Expertrapporten innehåller en mycket grundläggande och genomträngande analys, som förhoppningsvis inte bara har bidragit till att kartlägga vilka strukturer som ligger bakom prostitutionen som samhällsföreteelse, utan också har bidragit till en attitydförändring. Prostitutionen är enligt denna rapport en logisk följd av ett klassoch könsmässigt ojämlikt samhälle, ett sådant som Sverige är i dag. Det är inte bara fråga om man eller kvinna, sade Karin Söder, utan det är fråga om människan. Det är naturligtvis riktigt, men det är också fråga om samhällsstrukturerna. För att åstadkomma en förändring krävs därför att såväl ekonomiska som andra strukturer ändras. Redan nu kan vi emellertid motverka prostitutionen och söka minska den. I expertrapporten redovisas en rad förslag. Några av dem har helt riktigt hänvisats till sexualbrottskommittén, andra har vi tagit upp i vår motion. Vi vänder oss i denna motion dels mot att regeringspropositionen liksom f. ö. också utskottsbetänkandet saknar analys. I allmänna, moraliserande ordalag diskuterar man i stället föräldraansvar, skolans ansvar osv. Bristen på arbete, den kommersiella ungdomskulturen, de bristfälliga bostadsmiljöerna och den patriarkaliska samhällsstrukturen behandlas knappast alls. Det är beklagligt att expertrapporten inte har fått genomsyra också proposition och utskottsbetänkande. Herr talman! Vad vi i dag har att ta ställning till är till att börja med förslaget om förbud mot sexklubbar. Enligt vår och flera remissinstansers uppfattning är det framlagda förslaget otillräckligt. Det förbud propositionen föreslår kan kringgås genom exempelvis en pornografisk filmeller videoförevisning blandad med nakenframträdande av pornografisk karaktär, eftersom sådana är att hänföra till allmänna sammankomster. Syftet med förbudet är ju ytterst att förhindra att särskilt unga kvinnor dras in i prostitutionssammanhang. Men då måste förbudet bli effektivt — det här förslaget har t.o.m. applåderats av vissa porrklubbsägare, framför allt de större, eftersom det skulle gynna dem. Vi har i vår motion krävt en effektivisering av förbudet. Utskottet hänvisar till yttrandefrihetsutredningen, men enligt vår mening är det möjligt att redan i dag genomföra en förändring till det bättre. Det andra vi har att ta ställning till är ökade resurser för uppsökande arbete, vilket också Göran Karlsson var inne på. Det är ett faktum — och det säger också utskottet och Karin Söder — att Malmöprojektet har varit mycket effektivt i fråga om att hjälpa och stödja kvinnorna. I Malmö har man också utvecklat ett samarbete mellan polis och socialvård som har varit bra. På andra håll skjuter man problemen ifrån sig i stället för att försöka etablera ett sådant effektivt samarbete. Trots vad som har sagts här har det förekommit en ökning av prostitutionen på sina håll, bl.a. i Göteborg, men denna ökning har man sökt dölja genom att flytta prostitutionen som företeelse från bostadskvarteren till mer avlägsna områden. Här har inte minst ledningen inom polisen ett ansvar, som man inte har levt upp till, utan i stället har man visat en förbluffande flathet när det gällt att ingripa bl.a. gentemot hallickarna. Nåväl, för att kunna stödja kvinnorna och ge dem alternativ krävs resurser. Utskottet föreställer sig att kommunerna har de här pengarna. Karin Söder erinrar om socialtjänstlagen, men socialtjänstlagen ger ju inte mer än en möjlighet. Den ger inte pengar för att utveckla ett arbete. Och det framstår som cyniskt, inte minst mot bakgrund av de indragna pengarna till kommunerna, att tänka sig att de i dag skulle prioritera detta så oerhört viktiga område. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk-motionen 2466.

Herr talman! Min uppgift är att yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkande nr 50, och jag skall göra det kort. Vissa delar av propositionen har behandlats av justitieutskottet, vars betänkande är enhälligt. Till socialutskottet har hänvisats ett par motionsyrkanden, nämligen ett yrkande i motion 2466 av Lars Werner m.fl. om inrättande av en samordningsgrupp för prostitutionsfrågor samt motion 2487 av Göran Karlsson m.fl. med yrkande om ett reservationsanslag på 1 milj.kr. för stöd till sociala projekt mot prostitutionen. Beträffande yrkandet om en särskild samordningsgrupp för prostitutionsfrågor menar utskottet enhälligt liksom regeringen att bekämpandet av prostitutionen måste ske med hjälp av befintliga myndigheter och organisationer.

Föredragande statsrådet ställer också här i utsikt speciell försöksverksamhet, riktad mot angelägna grupper som ungdomar, värnpliktiga, invandrarmän och de yrkesgrupper som kommer i kontakt med prostitutionen. På riksplanet finns redan samordnande myndigheter, socialstyrelsen resp. skolöverstyrelsen. Den socialdemokratiska reservationen tillhör den typ av reservationer som socialdemokraterna avger när hela utskottet i princip är överens om vilka åtgärder som skall vidtagas, men där oppositionen, för att få möjlighet att markera med en reservation, tar till en penningsumma ur sina outsinliga förråd i syfte att antyda att man ändå vill mest och bäst. I detta fall anser reservanterna att det anslag till forskningsverksamhet och försöksprojekt som socialdepartementet ställt i utsikt är för litet, utan att veta hur stort det är, och vill alltså höja summan med 1 miljon. Majoriteten i utskottet litar på att de medel som socialdepartementets delegation för social forskning — och som vi vid tidigare beredningar i utskottet funnit innehålla mycket stora outnyttjade reserver — mer än väl skall räcka till för att ge bidrag till de eventuella välmotiverade och välgrundade ansökningar om stöd till forskningsprojekt och försöksverksamhet inom prostitutionsområdet som kan väntas komma in. Jag yrkar, herr talman, med detta bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 50.
Herr talman! Det är inte för ro skull som vi har yrkat på 1 miljon mera. Det är helt enkelt därför att vi anser att det inte räcker med de åtgärder som föreslås, utan det behöver ske mer. Så enkelt är det, fru Bråkenhielm.
Herr talman! Problemet är att generalklausulen är för urvattnad. Den räcker inte till för ingrepp mot det som har hänt.

Herr talman! Vi möter dem dagligen här utanför riksdagshuset — de unga prostituerade flickorna som väntar på sina köpare. Många av dem är redan smått nedbrutna av narkotika eller sprit. Deras framtid är dyster. Det är det enda vi vet om dem. Prostitutionen är en mycket gammal företeelse, som funnits och finns i många länder med de mest skilda kulturer och samhällsskick. Även om prostitutionen i Sverige minskat under senare år, är det ungefär 100 000 män och 2 000 kvinnor som är inblandade i könshandel. Till det kommer 2 000 hallickar, personer som utan att själva utsätta sig för prostitutionens förnedring ändå drar ekonomisk vinning av den och utnyttjar de prostituerade kvinnorna. Som redan har nämnts här finns det ingen helt entydig orsak till prostitutionen. Men grundläggande är den tidigare förhärskande synen på mäns och kvinnors roller, med mannen som den som skulle styra och kvinnan som den som skulle underkasta sig. Dubbelmoral och sexualfientlighet följde i de rigida könsrollernas spår. Sexualfientligheten har försvunnit för att i stället ersättas av en kommersialisering av sexualiteten genom bl.a. herrtidningar och sexklubbar. Den syn på kvinnor och män som rena sexobjekt, som man förmedlar där, har alls ingenting att göra med en jämställd sexualsyn. Tvärtom är den ett hinder för jämlika könsroller och för en mänsklig samlevnad som bygger på ömsesidig respekt och genuina känslor. Att i den sexuella frihetens namn förmedla ett budskap som handlar om människor som sexuell förbrukningsvara, det är en dubbelmoral i ny tappning. Det bästa botemedlet mot att den sprider sig är att arbetet för jämställdhet på olika områden fortsätter. Jämställda män och kvinnor bedriver inte prostitution och har inte behov av den kommersialiserade sexkulten. Vi vill från folkpartiets sida ha en bättre samlevnadsundervisning i skolorna och införa en sexualoch samlevnadsundervisning i värnpliktsutbildningen. Fler abortförebyggande projekt av den typ som genomförts på Gotland behövs också. Det finns i dag ett förbud mot att skylta med pornografiska bilder så att det kan väcka anstöt. Men det förbudet efterlevs inte som det borde. Vi menar därför att det behövs en översyn, och justitieutskottet har i ett annat betänkande förklarat att yttrandefrihetsutredningen har för avsikt att arbeta med just den frågan. Slutligen begärs i folkpartimotionen ett förbud mot offentliga pornografiska tillställningar. Ett sådant förslag har vi alltså fått på bordet i dag, och det är bra. Det finns de som menar att sexklubbarna håller på att avskaffa sig själva och att man därför inte behöver ha något förbud mot dem. Och det är riktigt att det just nu verkar som om det upphaussade intresset för sexklubbarna håller på att avta och att man förmodligen också skulle kunna få bort de klubbar som finns kvar genom att vägra dem tillstånd att driva sin verksamhet. Det skulle då bli polisens uppgift. Den vägen är alltså möjlig att gå. Men trots all kritik mot de alltför många förbud som skapas här i landet, så tycker jag att det finns fog för att man från samhällets sida tar direkt avstånd från sexklubbarna och därför lagstiftar mot dem. Det bör man göra därför att de strider mot principer som vi annars arbetar för, nämligen jämlika könsroller med respekt för varandras människovärde och för varandras olikheter. Men det finns, som Karin Söder tidigare har betonat, ytterligare ett tungt skäl för att förbjuda dem. För många av de flickor som arbetar på sexklubbarna är vägen till prostitution mycket kort. Att ta bort sexklubbarna är alltså ett av flera sätt att motverka prostitution. Det framhålls i propositionen — och har också sagts tidigare här i debatten — att prostitutionen måste angripas på flera olika sätt. Alla tycks vara ense om att man måste arbeta både förebyggande och direkt ute på fältet bland de prostituerade. Regeringen utlovar nu också pengar både till en särskild försöksverksamhet med förebyggande arbete och till forskning, så att vi får bättre kunskaper om hur prostitutionen skall kunna bekämpas. Det är bra att man driver på den här typen av insatser. Det har också varit naturligt att man tidigare från statens sida har stött de kommuner som varit föregångare med att hjälpa de prostituerade att bryta sig ur sin nedbrytande och förnedrande tillvaro och bygga upp en ny. De erfarenheter som man har dragit från den verksamheten — bl.a. i Malmö, som det har talats om tidigare — kan ju andra kommuner dra stor nytta av. Men det skulle vara fel om staten skulle ge ett kontinuerligt statligt stöd till sådana insatser, eftersom de faktiskt borde vara ett självklart inslag i en kommuns sociala arbete. Enligt socialtjänstlagen har en kommun inte bara möjlighet, som har sagts här tidigare, utan också, menar jag, skyldighet att särskilt stödja och hjälpa handikappade av olika slag. Och att de prostituerade kvinnorna är socialt handikappade behöver man knappast diskutera. Socialdemokraternas förslag om att stödja den här verksamheten med 1 milj.kr. är därför principiellt felaktigt. Men det är också praktiskt taget verkningslöst. Man behöver inte ha någon räkneapparat till hands för att få klart för sig att 1 milj.kr. i engångsstöd, uppdelat på flera olika stora städer, inte kan ge någon större effekt i varje enskilt fall.

Herr talman! Jag vill bara säga till Gertrud Hedberg att det projekt som har genomförts i Malmö med statshjälp ju har visat sig vara värdefullt. Skulle då inte 1 milj.kr. kunna göra mycket mer än vad som har skett där?
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande tycker jag att det är alldeles riktigt att man får statligt stöd, när man börjar med en typ av insatser som en form av experiment. Det kan inte vara riktigt att en kommun skall ta fulla ansvaret för detta, utan då bör den få ett särskilt bidrag som hjälp. Men nu har man fått mycket värdefulla erfarenheter från det här experimentet i Malmö, erfarenheter som andra kommuner kan tillgodogöra sig. Då finns all anledning för kommunerna att sköta detta arbete på egen hand. Det bör givetvis ligga i en kommuns eget intresse att undvika den sociala misär som följer i prostitutionens spår.

Herr talman! Det beredningsarbete med anledning av den här propositionen som har fallit inom justitieutskottets arbetsområde är förhållandevis obetydligt. Det hänför sig till några ändringar i allmänna ordningsstadgan, och det har inte varit särskilt svårt för oss att i utskottet bli ense om att tillstyrka propositionen i detta sammanhang. Det hindrar inte att Eva Hjelmström är missnöjd med att vi i utskottet inte har tillgodosett det kommunistiska motionsyrkandet om att pornografisk föreställning i samband med visning av film skall falla inom det förbjudnas område. Hon har misstagit sig i sitt missnöje. I allt väsentligt är motionen tillgodosedd redan genom de regler som gäller i dessa sammanhang. Eva Hjelmström är inte ensam om att ha misstagit sig — det finns andra som också har gjort det, så ingen förebråelse från min sida. Jag skall försöka förklara hur utskottet har resonerat. Jag är då tvungen att gå några år tillbaka i tiden, närmare bestämt till 1976. Vi hade då fått nya regler i regeringsformen om medborgerliga frioch rättigheter, eller rättare sagt: Vi höll på att få det — riksdagen hade fattat ett första beslut och skulle litet senare under samma session fatta det andra och definitiva beslutet. Genom de nya bestämmelserna förstärktes grundlagsskyddet för mötesfrihet och utvidgades till att avse också sammankomster för framförande av konstnärliga verk, t.ex. teaterföreställningar, konserter och biografföreställningar. Lagtekniskt tog detta sig det uttrycket att man gjorde ändringar i dels allmänna ordningsstadgan, dels lagen om allmänna sammankomster bl.a. på så sätt att man från uppräkningen och beskrivningen av vad som i allmänna ordningsstadgan var att förstå med offentlig tillställning plockade bort teaterföreställningar, konserter och biografföreställningar. I stället stoppade man in dessa i 1 §i lagen om allmänna sammankomster tillsammans med det mer generella begreppet annan allmän sammankomst för framförande av konstnärligt verk. Därmed fick man det starkare skydd som man avsåg med grundlagen i dessa sammanhang.

Sedan uttalar man sig då om de vanliga möjligheterna till polisingripande. Därmed är vi inne på det aktuella problemet. Med den ändring i ordningsstadgan som nu görs med förbud mot pornografiska föreställningar är vi i justitieutskottet ense om att det också innebär förbud mot pornografiska föreställningar med filmiska inslag. En lagstiftning enligt motionen är med andra ord onödig. Jag skulle faktiskt kunna konstruera vissa situationer, där förslaget skulle kunna komma i kollision med andan i grundlagen. Lika litet som 1976 års lagstiftare var särskilt blåögda är vi det i dag i justitieutskottet. Vi inser att det finns påhittigt folk med föga utvecklat sinne för lagarnas anda som kan finna krokvägar utanför det som täcks av lagstiftningen. Därför säger vi inte bara det i och för sig självklara att det ankommer på polisen att vara uppmärksam på dessa problem, utan vi säger också att de till slut kanske kan bli en fråga för den pågående yttrandefrihetsutredningen. Vi ser nämligen den här gränsdragningsproblematiken, när man kommer upp i de högre sfärerna, snarare som ett konstitutionellt problem än som ett kriminalpolitiskt. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande.
Herr talman! Det är naturligtvis positivt om det är på det sättet att vår motion är tillgodosedd. Jag är inte riktigt säker på att så är fallet. Jag är ingen jurist, men jag grundar mig bl.a. på de juridiska instanser och experter som har yttrat sig om det här förslaget och som dragit upp just detta problem. Att påstå att vissa av landets högsta hovrättsjurister skulle vara så blåögda kanske ändå är litet förmätet.
Herr talman! Jag hade väl inte väntat mig att jag skulle kunna övertyga Eva Hjelmström. Jag vill bara konstatera att vi är helt överens i själv sakfrågan om att man inte skall utnyttja det som gäller om biografföreställningar för att kunna plocka in pornografiska föreställningar. Utskottet har gjort ett uttalande i det sammanhanget. Jag hoppas att en av de myndigheter som har yttrat sig i ärendet och som har samma uppfattning som Eva Hjelmström gav uttryck åt skall läsa vad riksdagen anslöt sig till 1976, något som vi i justitieutskottet nu har upprepat. Då tror jag att saken skall klara sig.
Jag får erinra om att den medgivna repliken avsåg Lars Ernestams anförande.

Herr talman! I all stillsamhet och korthet vill jag bara påpeka att riksdagen haft tillfälle att fatta det beslut, som i dag föreligger till avgörande, redan för över tio år sedan. När straffbestämmelsen för sedlighetssårande uppträdande borttogs 1971 förutsåg vi en utveckling med klubbar som skulle växa upp ute i landet och i Stockholm. Och vi fick tyvärr rätt. Därför väckte vi en motion om ändring i allmänna ordningsstadgan, men i stort sett enbart den moderata gruppen röstade för denna. Utvecklingen blev den vi befarade och ville stävja. Kvinnoföraktet frodades i samband med dessa klubbar, brottsligheten fick en ny grogrund, och tarvlighet och stillöshet fick ökad jordmån. Sverige var ganska länge ensamt i Norden om att ha sådana klubbar. Det hela hjälptes inte upp av att företagsamma reklambyråer utnyttjade situationen och ordnade resor för turister för att se dessa klubbar under kvällstid och nattetid. Vi gjorde om försöket flera gånger och väckte liknande motioner. Antalet röster för motionerna ökade något, men det var bara en och annan röst och någon nedlagd röst som kom till. I övrigt avslog en solid majoritet alla ansträngningar i den vägen. En viss ändring kom till 1976, då anmälningsplikt infördes, men i övrigt har det i stort sett blivit så som det var fr.o.m. 1970 fram till dags dato. Vi är mycket glada över den ändring som nu är aktuell. Jag kan bara göra den reflexionen: Hur mycket hade vi inte undsluppit i Sverige av brottslighet, av tarvlighet och stillöshet och av kvinnoförakt, om riksdagen hade följt motionen 1971?

Kammaren övergår nu till att debattera socialutskottets betänkande 38 om arbetstid och semester.
Kammaren övergår nu till att debattera socialutskottets betänkande 17 om vård av invandrarbarn m.m.

Herr talman! Det har nu gått en tid sedan vi hade vår folkomröstning i energifrågan, och vi har fått perspektiv på den. Det vill synas som om den tekniska livslängden hos Westinghouses ånggeneratorer kommer att medföra en avveckling av enheter ur kärnkraften tidigare än folkomröstningen I övrigt kan vi nu planera efter folkomröstningens resultat. Vi har att rätta oss därefter, oavsett vad vi tycker om det. Ett annat avgörande förhållande för energipolitiken är det nödvändiga i att svensk industri genom förnuftiga åtgärder stimuleras att komma i gång igen. Situationen tål alltså inte att energin blir för dyr. Under den tid som gått sedan folkomröstningen har det visat sig att det blir svårare än man trott att ersätta oljan med något annat energislag än el. Den internationella situationen inom oljehandeln pekar mot att oljan inte längre stiger i pris. En fred mellan Iran och Irak kan medföra motsatsen. Kolet som ersättning för olja blir dyrare än man trott på grund av handelsoch leveransförhållanden men främst på grund av skärpta miljökrav. Man kan utgå från att de kommunala fjärrvärmeverken kommer att tveka länge i fråga om kolet. Naturgasen blir också den dyrare än man trott, och den är nu intressant i första hand för vissa industrier. Endast i mycket täta konsumtionsområden blir naturgasen lönsam. Naturgasledningen från norr till söder är än så länge insvept i tveksamhet. Blir den norska fyndigheten tillräckligt stor? Är man inte i större behov av resursen där uppe i norr för t.ex. ett järnsvampverk? Är inte järnvägstransport möjlig? Vindenergi, torv, energiskogar, geotermisk energi, solvärme — hittills är alltsammans för dyrt för i varje fall de kommunala energiplanerarna. Dessutom har torven och energiskogen samma typ av miljöeffekter som kolet. Fliseldning måste vi vara försiktiga med. Energipriset är mycket viktigt för vår industris möjligheter i framtiden. När man ondgör sig över det svenska kostnadsläget, måste man minnas att vid ett malmbaserat stålverk är energikostnaden lika stor som kostnaden för arbetslönerna. Det betänkande från näringsutskottet som vi i dag skall behandla kännetecknas, trots 17 reservationer, av enighet på många viktiga punkter. De socialdemokratiska reservationer som är fogade vid utskottets betänkande bygger på omsorg om försörjningstryggheten och om prisutvecklingen. Den kommunala energiplaneringen, som riksdagen beslutat, leder till stora och långsiktiga investeringar. Det är viktigt att man rätt kan bedöma lönsamheten i dem. För att energiplaneringen skall kunna fullföljas är det därför nödvändigt att samhället garanterar fasta priser mellan olika energislag så långt det är möjligt, oberoende av konjunkturväxlingar. Vi begär i vår första reservation, reservation nr 7, en utredning om hur sådana fasta prisförhållanden skall kunna åstadkommas. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation nr 7. För att åstadkomma försörjningstrygghet när det gäller oljeprodukter behöver, menar vi, samhället engagera sig i den katalytiska kracker som OK planerar. Jag yrkar bifall till reservation 10. Om vi nu tryggar försörjningen med kol, blir det nödvändigt — med tanke på de miljökrav som reses — att reglera importen av kol med importlicenser, så att de svavelfattiga kolsorterna förbehålls de mest miljökänsliga anläggningarna. För att vi skall få till stånd något väsentligt kolutnyttjande måste, enligt vår mening, regeringen kraftfullt gripa in och bygga upp en kompetens inom den statliga sektorn. Om regeringen vill verka för att avveckla kärnkraften, måste den också ta itu med frågan om en central kolhamn. Jag yrkar således bifall till reservationerna 12, 13, 14 och 15. När det gäller industriinsatser inom energiområdet vill vi ha en plan för utveckling av den petrokemiska industrin och ett handlingsprogram för samhällets utvecklingsoch upphandlingsverksamhet inom nya försörjningsområden. Därmed yrkar jag också bifall till reservationen 17. I en reservation i fjol varnade vi för faran för skogsindustrin av hejdlösa satsningar på fliseldning. Kokflisen, för vilken priset beror av utlandsmarknaden för papper, kan komma i ett omöjligt konkurrensläge gentemot eldningsflisen, där prissättningen går ut över en i stort sett värnlös värmekonsument. I år har vi enats i utskottet om en gemensam beskrivning av faran för skogsindustrins råvaruförsörjning.